Herr talman! Jag skall försöka hålla mig så strikt som möjligt till ett par frågor som jag och några andra moderater från Stockholmsregionen har tagit upp i en motion och som syftar just på förhållandena i denna region. Vi har i vår motion föreslagit att det sedan 1970 gällande s.k. lokaliseringssamrådet, som redan har upphört att gälla för industriföretag, skall avskaffas även i övrigt, dvs. beträffande partihandel och annan handel, bankverksamhet, finansverksamhet, försäkringsverksamhet och en del annat. Det är möjligt att vårt förslag inte har någon överväldigande betydelse i detta sammanhang, men någon nytta tror vi ändå att det för med sig. I varje fall bedöms det så av ledande landstingspolitiker. Utskottet vill emellertid inte vara med om detta utan hänvisar till att en överenskommelse har träffats med 170 stora industriföretag om ett nytt system för lokaliseringspåverkan. Jag kan i och för sig inte inse att dessa två frågor har något större sammanhang, men jag skall inte utveckla den tanken. Däremot vill jag gärna säga att jag känner en viss tvekan inför denna överenskommelse. Nu är det dock en överenskommelse. Sådana skall man hålla, och därför skall jag åtminstone inte f. n. polemisera mot den. På en punkt är jag emellertid ganska bestämd, nämligen efter att ha tagit del av beskrivningen av hur samrådet skall äga rum mellan industrier och - Nr 47 myndigheter.

Innan man vidgar detta system, som är avsett för riksplanet, till att omfatta även länsplanet bör man ha tillgång till den utvärdering av försöksverksamheten som utskottet har uttalat sig för. Det är inte alldeles säkert att det som passar 170 stora och starka industriföretag på riksplanet är riktigt lämpligt också för mindre företag på länsplanet. Så, herr talman, skulle jag gärna vilja komma till det som i detta sammanhang känns både värmande och glädjande för en Stockholmsregionens företrädare, som under många år har varit van vid att få nöja sig med smulor och egentligen släppa till rätt mycket till landet i övrigt. Jag skall citera direkt vad utskottet lovar, så att det inte blir något fel: ”Det bör emellertid framhållas att det nya systemet med lokaliseringspåverkan inte i och för sig är riktat mot någon viss region i landet.” Jag skall inte spinna på temat ”nej, fattas bara” — jag skall tacka och ta emot, för det kan väl inte gälla någon annan region än Stockholm. Det är bra om det äntligen kunde bli slut på de inte alltid riktigt vänliga försök som har förekommit från andra regioners sida att främja sina intressen på Stockholmsregionens bekostnad. Jag skulle också vilja säga några få ord om de s.k. befolkningsramarna för länsplaneringen. Utskottet konstaterar att man för Stockholms läns del gjorde en påtaglig felbedömning år 1972. Vad man då antog om befolkningen för 1980 ligger väsentligt över vad som nu föreslås för 1985. Men hittills, fram till nu, har man ju arbetat med den felaktiga prognosen. Regionens bärkraft och utvecklingstakt har väl bedömts mot bakgrund av denna felaktiga prognos, och det är därför inte alltför osannolikt att en del felaktiga ställningstaganden beträffande Stockholmsregionen kan ha förorsakats av prognosen. Det sades nyss här från talarstolen att vad man vill undvika är en ny befolkningsexplosion för Stockholmsregionens del. Jag tror inte att risken är så förfärligt stor. I dagsläget är situationen i själva verket den att det är tveksamt om befolkningsökningen inom regionen kommer upp ens till födelseöverskottet. Samtidigt får befolkningspyramiden, särskilt för Stockholms kommuns del, en allt bredare topp. Det är av de anledningarna som vi motionärer hävdar att en särskild hänsyn måste tas till Stockholmsregionens problem. I motionen har vi också berört frågan om den inomregionala obalansen i Stockholms län. Den problematiken blev rätt ingående behandlad i en interpellationsdebatt i måndags. Den har också varit föremål för något inlägg här i dag, på ett sätt som inte ger mig anledning till några invändningar. 135 Därför skall jag bespara kammaren mina funderingar på det området, men jag vill ändå understryka den betydelse som staten har när det gäller den inomregionala obalansen. Stockholms läns landsting har genom sin regionplanenämnd uppvaktat byggnadsstyrelsen om en bättre fördelning av de statliga investeringarna inom regionen. Dessa aktiviteter från länets sida har hittills varit föga framgångsrika. De statliga investeringarna i Stockholmsregionen hänför sig i första hand till regionens inre delar. I de yttre delarna har det i huvudsak varit fråga om ett polishus i Södertälje och ett polishus i Norrtälje, i övrigt praktiskt taget ingenting. Nu vill jag gärna erkänna att jag är medveten om att problematiken med en inomregional balans eller obalans inte alltid är så lätt i praktiken som när man står här och talar om den. Det ena goda konkurrerar ofta med berättigade önskemål av annat slag, och prioriteringen kan ha sina besvärligheter. Utskottet har i betänkandet tagit upp ett typiskt exempel på ett svårartat problemkomplex, när man uttrycker sin tillfredsställelse över att regeringen initierat en ny förutsättningslös prövning av frågan om var en ny postterminal skall förläggas. Jag kan väl säga att också jag hör till dem som kan känna sig tillfredsställda. Det är bra om man ytterligare kan belysa och få mer kött på benen i en kontroversiell fråga. Men det måste ske under de bestämda förutsättningarna att ett utredningsarbete inte drar ut alltför långt på tiden, att det ges snäva gränser och att frågan får en lösning som gör det möjligt för postverket att på effektivt sätt fullgöra sina samhällsfunktioner.

Herr talman! Jag skall koncentrera mitt inlägg till några synpunkter på den något nötta frågan om sysselsättningen i Vindelälvsområdet. Riksdagen ställde sig positiv till vårt förslag om en samarbetskommitté. Efter två års arbete inlämnade kommittén ett förslag till åtgärdsprogram. Kommittén konstaterade inledningsvis att en utbyggnad av Vindelälven för vattenkraftsändamål skulle ha inneburit ett betydande antal arbetstillfällen under avsevärd tid inte bara för invånarna i själva älvdalen utan även i kringliggande bygder. Jag är angelägen att här återge detta uttalande från kommittén. Ledamöter i kommittén var främst kommunala företrädare. De vet vad de talar om i det här sammanhanget. De flesta av dem upplever stor besvikelse över att en vattenkraftsutbyggnad inte kommit till stånd. Jag kan också tillägga att många av dem hoppas att sista ordet i denna fråga inte är sagt. I motionen 1975/76:248 framhåller vi motionärer att de åtgärder som vidtagits sedan riksdagen uttalade sig emot utbyggnad av älven inte har varit av den omfattningen att motsvarande sysselsättningseffekt har uppnåtts. Vi som kämpade för en vattenkraftsutbyggnad i Vindelälven har alltid lyssnat med en viss oro på talet om ersättningssysselsättning. Anledningen till det är helt enkelt att vi har svårt att se någon motsättning mellan vattenkraft och andra sysselsättningsåtgärder. Utbyggnad av vattenkraft hade gett sysselsättning dels direkt i själva kraftverksbyggena, dels indirekt genom utbyggnad av vägar, turistanläggningar och servicenäringar. Vi som skrivit under motionen 248 har den uppfattningen att det varit bäst för den berörda bygden, om en vattenkraftsutbyggnad hade kommit till stånd i Vindelälven. Vi framhåller också att den närmast berörda befolkningen anser sig ha gått miste om en utveckling av näringslivet i bygden genom beslutet att avstå från kraftverk i berörda älv. Alldeles oavsett vilka framtida ställningstaganden som sker beträffande vattenkraftsutbyggnad i älven är det angeläget, att det åtgärdsprogram för sysselsättning som nämnda samarbetskommitté föreslagit snarast genomförs. Jag vill här betona att dessa åtgärder inte står i någon motsatsställning till framtida beslut om utnyttjande av Vindelälven för vattenkraftsändamål. Vår motion 248 inlämnades den 12 januari i år. Arbetsmarknadsutskottets skrivning med anledning av motionen är positiv, och det är naturligtvis bra, men det har gått mer än elva månader. Eftersom bl.a. utskottsledamoten herr Nilsson i Tvärålund i sin motion i samma ämne begärt att regeringen skulle vidta åtgärder redan under våren 1976 är jag litet förvånad över att utskottet enhälligt har uppskjutit behandlingen av ärendet så länge. Herr Nilsson klagade här i debatten tidigare över att samarbetskommitténs förslag legat i kanslihuset mer än ett år. Men samma förslag har legat i arbetsmarknadsutskottet nästan lika länge. Varför har herr Nilsson och hans utskottskolleger inte lagt fram förslaget här i kammaren tidigare? Herr Nilsson motionerade om att regeringen skulle lägga fram förslag under våren 1976. Hans eget utskott har medverkat till att riksdagen så sent som möjligt under hösten 1976 får ta ställning till våra motioner. Utskottets enhälliga uttalande har av utskottets ordförande i pressen tolkats så att vissa åtgärder kan komma till stånd under våren 1977. Detta anser herr Nilsson i Tvärålund nu vara ett glädjebud. Så uttryckte han sig i debatten tidigare. Låt mig i anledning av detta erinra om att när förre arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson under valrörelsen utlovade åtgärder så snart riksdagen behandlat motionerna, ansåg borgerliga debattörer detta vara ett sätt att förhala. Jag kan således konstatera att herr Nilsson i Tvärålund mäter med olika mått. Löften från en socialdemokratisk minister betraktas som förhalning. När nu riksdagen ber en borgerlig minister infria samma löfte, då tycker herr Nilsson att detta är ett glädjebud. Jag vill avslutningsvis uttrycka en enträgen förhoppning om att de åtgärder som nu föreslås kommer till stånd utan ytterligare dröjsmål. Men jag vill också markera att dessa åtgärder inte utgör en slutlig lösning av utvecklingsproblemen i Vindelälvsdalen. Byggande av vägar och insatser för turismen är naturligtvis viktiga, men Norrlands inland inklusive Vindelälvs sysselsättnings och regionalpolitik området är i behov av en fortsatt industriell utveckling. Det är den som skall lägga grunden till bygdens framtid.

Herr talman! Jag påpekade i mitt första anförande att frågan om åtgärder för Vindelälvsdalen har legat i kanslihuset i mer än ett helt år. Herr Andersson i Lycksele är inte särskilt väl informerad. Jag har i arbetsmarknadsutskottet, det dåvarande inrikesutskottet, yrkat att vi skulle behandla motionerna om Vindelälven och åtgärderna i det området redan under våren 1976. Jag ansåg i utskottet att den här frågan inte behövde vänta tills riksdagen behandlade propositionen om de regionalpolitiska riktlinjerna. Ingen socialdemokrat i utskottet hjälpte mig och ingen annan heller, utom alla centerpartisterna, som var med på att vi skulle ha tagit upp den här frågan tidigare i vår. Då hade vi möjligen kunnat ha en proposition redan nu. Det dröjsmål som uppstått i utskottet beror på andra partier. Endast centern inom utskottet yrkade på att den här frågan skulle tas upp. Herr Andersson i Lycksele får därför i första hand vända sig till sina egna partikamrater i utskottet och fråga varför. Nu har frågan behandlats så att utskottet har rekommenderat tidigaste möjliga behandling med hänsyn till den försening som bl.a. socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet är orsaken till.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund försöker göra en historieskrivning av vad som förevarit i arbetsmarknadsutskottet. Jag tillhör inte det utskottet, men jag har fått mig berättat en annan historia. Utskottet lär enhälligt ha föreslagit uppskov med behandlingen av motionerna till hösten. Därefter inträffade det förhållandet att borgerliga ledamöter i kammaren röstade mot förslag om ett antal miljoner till vägutbyggnader mellan Sorsele och Ammarnäs och lyckades vinna lottningen i den frågan. Därefter lär herr Nilsson i Tvärålund ha gått till utskottet igen och begärt att få ompröva det tidigare enhälligt fattade beslutet om uppskov med dessa motioner till hösten. Slutligen lär — för att ge den version av historien som jag fått mig berättad — herr Nilsson i Tvärålund, när han inte fick någon med sig på den intentionen, ha tagit tillbaka sitt yrkande. Det skulle alltså icke ha förevarit någon omröstning i utskottet i denna fråga.
Herr talman! Jag tog upp den här frågan i utskottet när den var under behandling. Allra sist tog jag upp den när vi skulle justera utskottsbetänkandet. Det är riktigt att jag inte fick några andra än centerpartisterna med mig i utskottet. I vårt utskott brukar vi inte ha reservationer när det gäller att uppskjuta eller behandla motioner. Jag fann att jag inte kunde vinna gehör för mina önskemål och avstod från att reservera mig i den här frågan. Jag vet inte om det över huvud taget förekommit att någon reserverat sig i sådana här frågor. Herr Andersson i Lycksele tar upp frågan om pengarna till Sorselevägen. Det har sedan den nya regeringen tillträtt visat sig att pengar funnits hela tiden, ända sedan tidigt på vintern, för upprustning av Sorselevägen. Men den socialdemokratiska regeringen har icke utnyttjat möjligheten trots att pengar redan funnits för ändamålet. Först när vi fått en ny regering har pengar utanordnats för upprustning av den väg som så väl behöver detta. Herr Anderssons i Lycksele historieskrivning, som han hört händelsen berättas, kan jag alltså inte skriva under på.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Nilssons i Tvärålund sista inlägg på intet sätt dementerar den historieskrivning jag gjort av utskottets behandling av det här ärendet. Jag kan bara beklaga att tjänstgörande talmannen inte kan vittna, eftersom det var han som var fungerande ordförande i utskottet vid den tiden, om jag minns rätt. Jag konstaterar att min historieskrivning alltså står oemotsagd, och jag är inte överraskad över det. De försöken att släta över detta agerande och skylla fördröjningen enbart på den socialdemokratiska regeringen och i viss mån på socialdemokratiska ledamöter i arbetsmarknadsutskottet är helt misslyckade. Herr Nilsson i Tvärålund har varit med om att fördröja detta ärendes behandling i riksdagen, trots att han själv i motion föreslagit att åtgärder skulle vidtas redan under den gångna våren. När det gäller lottningen av pengarna till Sorsele-Ammarnäs-vägen tror jag att befolkningen i den bygden vid det här laget är väl underrättad om förhållandet i den frågan. Deras dom har uttalats i många sammanhang. Även där tror jag att herr Nilsson i Tvärålund är ute i ogjort väder om han försöker slingra sig undan den skuld till förseningen som han, såvitt jag ser det, bär.

Herr talman! Vi är nu inne i andra halvleken av denna debatt, och jag skall ta detta tillfälle i akt att göra ett kort svep över bakgrunden till den debatt som vi för i dag. Det är en mycket allvarlig bakgrund. Den svenska ekonomin är i obalans och näringslivet har stora svårigheter. I en strid ström kommer varsel om friställningar från arbetsplatser landet runt. Vilket förskönande ord, falskt förskönande är inte ordet, friställning! Friställning, då associerar man väl till någon form av frihet, men innebörden av ordet friställning är ju raka motsatsen! Man tvingas bort från sin arbetsplats, tvingas in i ett försämrat ekonomiskt läge och förlorar den trygghet och den mening i tillvaron som ett arbete innebär. Samhällets ansvar att ge människorna arbete och trygghet har ett stort socialt och djupt mänskligt innehåll. Om dessa värderingar är vi väl alla ense i denna kammare, men då det gäller resurser och åtgärder skiljer sig åsikterna. Det betänkande som arbetsmarknadsutskottet lagt fram om en samordnad sysselsättnings och regionalpolitik greppar över det stora problemkomplexet ”arbete och trygghet”, och jag skall kommentera det i valda delar. När den svenska ekonomin och näringslivet har problem drabbas alltid de redan tidigare sysselsättningssvaga områdena svårast. Geografiskt kan man lokalisera dessa svårigheter främst till skogslänen, men det finns också andra områden i Sverige som har stora svårigheter, bl.a. de områden där branschkriserna härjar. Branschkriserna är ofta konjunkturföreteelser. Ligger företagen i expansiva områden av vårt land hankar de sig ofta över en konjunktursvacka — av egen kraft eller med hjälp av samhället — eller också tar annan industri så småningom över och ger nya arbeten till människorna. I ett längre perspektiv är alltså prognosen inte så dålig, även om läget just nu är rätt dystert i en del större industriområden. Men i skogslänen och i vissa glesbygder längs vår västra gräns är problemen mer eller mindre eviga. Här finns fortfarande — eller har funnits — stora råvarutillgångar. Dessa har exploaterats hårt och har därmed verksamt bi dragit till den ekonomiska stabilitet och höga standard som kännetecknar det svenska folkhushållet. Råvarorna har tagits från glesbygderna och transporterats till andra delar av Sverige där de varit basen för den industriella utvecklingen. Medan man avverkade och transporterade skogen med mänsklig arbetskraft och bröt malmen på samma sätt gav också dessa hanteringar tillräckligt arbete och liv åt rader av små, blomstrande byar och samhällen. Men förädlingen skedde i andra delar av Sverige, och när arbetet efter hand rationaliserades och maskinerna övertog huvudparten av råvaruskörden sinade arbetstillfällena. Människorna i glesbygden fick då stora svårigheter. Jag tror att det är viktigt att man känner till den historiska gången av denna process. Den ställer det svenska samhällets ansvar mot människorna i dessa bygder i en bjärt belysning, ett ansvar som ingen kan bestrida. Nu är läget dystert i större delen av Norrland. Den konjunktursvacka vari Sverige befinner sig har sitt oroscentrum i glesbygdslänen. Det är ett känt faktum att när konjunkturen viker i Sverige får de sysselsättningssvaga delarna av landet först känning av detta. Det börjar med mindre efterfrågan på råvara, mindre legoarbeten till småindustrin, och sedan är cykeln i gång. Och när konjunkturer vänder kommer uppgången sist till glesbygdslänen. Då kör industrin först på råvarulager, man börjar ropa på arbetskraft och då når suget den norrländska ungdomen som går utan jobb hemmavid. Utarmningen går på detta sätt i vågor, som dyningar till konjunktursvängningarna. Men vi är inte nöjda med detta förhållande, vi som bor uppe i norr. Det finns botemedel, och jag skall peka på några. Träindustrin i norr har fortfarande en mycket låg förädlingsgrad. Oftast skickar vi i väg virket från sågarna bara förädlat till plank och bräder. Det är egentligen arbetstillfällen som vi skickar i väg söderut på det sättet, arbetstillfällen som skulle kunna ta fast form om förädlingsindustrin låg i anslutning till råvaran. Detta kan förverkligas med ett specialstöd till träförädlingsindustrin i norr, ett specialstöd som bör innehålla bitarna rådgivning, konsulthjälp, kreditstöd, hjälp med marknadsföring och produktutveckling. Denna produktutveckling bör ges särskilda forskningsresurser som bör ligga vid sidan om den branschforskning, främst med inriktning på processindustrin, som nu bedrivs i Jönköping. När näringsutskottet var på besök i Luleå samtalade jag med rektorn på högskolan i Luleå, professor Nordström, om detta, och han var starkt intresserad av att starta en filial till högskolan med inriktning på träteknik och förlagd till Skellefteå. Västerbottens företagareförening och landstinget har startat en utredning om trävarubranschens struktur och möjligheter till vidareförädling, och man bör kunna bygga vidare på vad som kommer fram från denna utredning för att skapa en lämplig modell för ökad sysselsättning inom trävarubranschen. I detta sammanhang vill jag också understryka vikten av att skogsvårdande åtgärder ges högsta prioritet som beredskapsarbeten. Vi måste på sikt öka tillgången på skogsråvaran. Skogsvården ger ett lämpligt arbete för den tillfälliga sysselsättningen, och den ger också mer arbeten på sikt. Som utskottet mycket riktigt påpekar har också det mindre och medelstora — Nr 48 jordbruket en stor betydelse ur sysselsättningssynpunkt i Norrland. I Väster Torsdagen den botten är fortfarande omkring 10 26 av den yrkesverksamma befolkningen 16 december 1976 sysselsatt i kombinationen jord och skogsbruk. Detta förhållande bör man ha klart för sig, när man skall bedöma stödet till det norrländska jordbruket. Samordnad Inom vissa gruvområden håller malmen på att ta slut, och om man inte = sysselsättnings och har ersättningsarbete att erbjuda dör hela bygder. Adakgruvan ligger inom = regionalpolitik ett sådant område, och det kan ej nog betonas hur viktigt det är att man sätter in åtgärder för att hitta ersättningsindustrier i ett tidigt skede. Det finns ju prognoser som säger när malmen kommer att ta slut. Då det gäller bergshanteringen i stort i Sverige är det viktigt att Sveriges geologiska undersökning får ökade resurser för en kartläggning av de fyndigheter som redan upptäckts. Det vore tragiskt om en bygd hann dö ut, medan de malmfyndigheter som kunnat vara räddningen ligger slumrande i närheten. I dagsläget har SGU för små resurser att klara denna stora uppgift. Detta var ett kort svep över några av de åtgärder som bör sättas in för att trygga arbete och en framtid åt våra glest befolkade bygder. Jag skall nu komma in på ett konkret ärende, där jag f.n. firar femårsjubileum som motionär. Det gäller sysselsättningsskapande åtgärder i Vindelådalen. Det var den 1 april 1970 som Olof Palme kungjorde att regeringen beslutat att för all framtid spara Vindelälven från vattenkraftsutbyggnad, och som ersättning för de sysselsättningstillfällen som därigenom gick förlorade för ådalens folk skulle andra varaktiga arbeten skapas. Vi känner alla till den långa följetong som sedan tog vid med utredningar och kommittéer av olika slag, men löftet väntar ännu på att infrias i alla väsentliga delar. Hela ådalen — speciellt den övre delen, t.ex. Sorseleområdet — har sakta lidit tvindöden. Här har man dåliga vägar, dåliga förutsättningar för näringslivet och stor arbetslöshet som särskilt drabbar ungdomar och kvinnor. Den unga generationen har måst flytta, och befolkningen har på kort tid minskat till hälften. Underlaget för kommunikationer, affärer, post och annan service har försvunnit. Det är i stora drag vad som skett med denna bygd, som för drygt sex år sedan fick löftet om särskilda insatser. Som underlag för min egen motion och flera andra motioner i samma ärende ligger en utredning som länsstyrelsen i Västerbottens län gjort. Där föreslås ett brett register av åtgärder i samverkan mellan stat, kommun och enskilda. Tonvikten i detta program är lagd på en snabb upprustning av vägnätet. Det är glädjande att utskottet nu reservationslöst ställer sig bakom motionsyrkandet och föreslår att riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anfört. När beslutet väl är fattat i riksdagen är det hög tid att handla. Det som bör ges förtur i åtgärdsprogrammet är ett forcerat vägbyggande — det ger sysselsättning både på kort och på lång sikt. Vidare bör de åtgärder som direkt rör Vindelådalen ha förtur — åtgärdsprogrammet omfattar ett vidare område än själva ådalen. Lämpligt vore också att regeringen tillsatte en arbetsgrupp vari ingick bygdens eget folk så att de själva får vara med och bestämma vilka åtgärder man skall satsa på i första hand. Hittills har alla beslut fattats över huvudet på människorna i Vin 147 delådalen. Varför inte låta dem vara med och bestämma själva för en gångs skull? Jag lyssnade med särskilt intresse på det inlägg som herr Andersson i Lycksele gjorde före middagsuppehållet. Detta speciella intresse berodde närmast på att herr Andersson i Lycksele genom åren varit en av de ivrigaste påskyndarna av en utbyggnad av Vindelälven. Han var det innan regeringen Palme fattade sitt beslut om att Vindelälven för alltid skulle bevaras orörd i omtanke om kommande generationer. Han har fortsatt sin kampanj med växlande intensitet, och denna kampanj har på ett verksamt sätt bidragit till att osäkerheten och oron i Vindelådalen ökat. Människorna har inte säkert vetat vad de skulle planera för: en utbyggnad eller en orörd älv med de värden som ligger i detta. Nu trodde jag att herr Andersson i Lycksele skulle ge klart besked: Nu gräver jag ned stridsyxan och satsar på att ge ådalen den kompensation som den blivit lovad. Men jag bedrog mig — herr Andersson i Lycksele kom med tusen reservationer för ett kommande ställningstagande i den ena eller andra riktningen. Nu måste jag be herr Andersson bekänna färg. Jag ser honom inte i kammaren, men han kanske lyssnar någon annanstans. Riksdagen skall i dag fatta beslut om kompensationsåtgärder för den uteblivna utbyggnaden. Det är det reella innehållet i utskottets betänkande. Ställer herr Andersson upp på de villkoren eller har han något eget yrkande där åtgärderna avser något annat? Det här är en fråga som det måste lämnas klart besked i. Slutligen, herr talman, har jag i motionen 286 yrkat att Bjurholm i Vännäs kommun skulle få status som kommundelscentrum. För några år sedan reste utskottet i detta område och besökte då Bjurholm. De ledamöter som var med på resan och fortfarande sitter i utskottet — det är en majoritet av utskottet — borde ha haft minnesbilden med sig att Bjurholm uppfyller alla fordringar man kan ställa på en ort för att klassa denna som kommundelscentrum. Jag anser inte att det behövs vidare argumentation i ärendet utöver vad som står i motionen, och jag yrkar bifall till motionen 286. Det gäller alltså punkten 23 i utskottets hemställan. Med samma motivering föreslår jag också under punkten 25 att Storuman klassificeras som regionalt centrum. Jag yrkar alltså bifall till min motion 1975 Hemavan som kommundelscentrum. Kanske har det vördnadsbjudande utskottet smittats av den i Sverige grasserande Stenmarksfebern.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas även en motion väckt av herr Gustafsson i Stenkyrka och undertecknad. I vår motion 1975/76:858 hemställer vi att riksdagen måtte uttala att Gotland då det gäller regionalpolitiska åtgärder tillföres det inre stödområdet. I betänkandets inledning, då det gäller riktlinjer för sysselsättnings och regionalpolitiken, anför utskottet att arbetet är av grundläggande betydelse för individ och samhälle. Det ger medel för en god försörjning och är en väg till social gemenskap. Man anför vidare att för att upprätthålla de regionalpolitiska målen förutsättes att människor i olika regioner skall erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och en likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service samt god miljö. Herr talman! Detta låter rätt och riktigt, men hur är de faktiska förhållandena för Gotland? Länsarbetsnämnden i Gotlands län har i en redogörelse för arbetsmarknadsläget för första halvåret 1976 anfört att arbetsmarknaden på Gotland har präglats av en ytterligare minskad efterfrågan på arbetskraft. Nedgången gäller såväl fasta som tillfälliga arbeten. Man kan också konstatera en nedgång i antalet sysselsatta inom den teletekniska industrin. Eftersom det även normalt finns för få arbetstillfällen på Gotland har läget för de säsongmässigt anställda samt för dem som skall gå ut på arbetsmarknaden blivit speciellt svårt. Jag har här i min hand länsarbetsnämndens rapport över arbetsmarknadsläget i november 1976. Av rapporten framgår att det totala antalet arbetssökande i november 1976 i förhållande till november 1975 har ökat från 1 270 till 1 406, eller med 136 personer. Av de arbetssökande var 44 96 män och 56 ?6 kvinnor. Nu kan det av många uppfattas som mindre oroväckande när jag talar om 1406 arbetssökande, men om jag nämner att dessa 1406 personer utgör så mycket som 16,3 26 av hela LO-gruppen på Gotland så får ni ett annat perspektiv på hur stor gruppen arbetssökande är. Om man fördelar ungdomarna i åldersgrupper så finner man att 17 26 utgjorde ungdomar upp till 17 år. I åldersgruppen 18-19 år var det 20 926 och i åldersgruppen 20-24 år var det 23 26. Totalt utgjorde gruppen ungdom under 25 år 60 26 av de arbetssökande. Med de här siffrorna som bakgrund kan man konstatera att arbetstillfällena är klart otillräckliga. Problemen på den gotländska arbetsmarknaden uppvisar således alltjämt stora likheter med förhållanden som är rådande i det inre stödområdet.

En sådan ökning kan av naturliga skäl inte ske utan att mycket kraftfulla åtgärder insättes från samhällets sida. I detta sammanhang skall man också ha i minnet att det av statistiska centralbyråns sammanställning över folkmängd i tätorter och glesbygd i landet enligt folk och bostadsräkningen 1975 framkom att den ort som har den största glesbygdsfolkmängden i absoluta tal är Gotland följt av Skellefteå. Herr talman! Jag citerade begynnelsevis detta betänkandes inledning, där man säger: ”Arbetet är av grundläggande betydelse för individ och samhälle. Det ger medel för en god försörjning och är en väg till social gemenskap.” 150 Hur ser då inkomstförhållandena ut på Gotland?

under riksgenomsnittet. Herr Nilsson i Kalmar har tidigare i dag berört just de här uppgifterna, varför jag inte skall gå närmare in på dem. En viss utjämning har skett, men fortfarande kvarstår dock betydande skillnader, som vid hänsynstagande till regionala kostnadsskillnader framstår som än större. Som stöd för detta konstaterande kan åberopas att statens pris och kartellnämnd i samband med förbättringen av transportstödet för Gotland utförde en kartläggning av prisförhållandet inom tre större varuområden, nämligen dagligvaror, hushållskapitalvaror och byggprodukter. Som jämförelseregioner valde man Kalmar och Stockholm. Slutsatsen i SPK:s totalbedömning blev att den genomsnittliga prisnivån på Gotland ligger över prisnivån i jämförelseregionerna på fastlandet. Vid beaktande av regionens låga medelinkomst, låga löneläge i industrin samt höga kostnadsläge framstår det för var och en att Gotland är starkt missgynnat. Det är inte bara vi valda ombud för Gotland som har uppmärksammat Gotlands problem. Det finns ju motioner från samtliga partier utom vpk, i vilka man uttalar att Gotland bör tillhöra det inre stödområdet. Men vad svarar utskottet oss motionärer? Jo, man skriver på s. 29 i betänkandet: ”Efter det motionerna väcktes har sysselsättningsutredningen fått tillläggsdirektiv om den regionalpolitiska stödverksamhetens utformning.

Om jag inte räknat helt fel, så var det fyra nuvarande statsråd som vid besök på Gotland uttalade sig för att Gotland bör tillhöra inre stödområdet. —- Vi vill gå vidare i fråga om regionalpolitiken. Gotland har sådana problem att det bör jämställas med kommunerna i inre stödområdet. Nuvarande statsrådet Antonsson var på Gotland i början av augusti, och i referat från hans framträdande kan man läsa: — Centerns centrala ledning ställer upp på Gotlandscenterns fyra lokala valfrågor: Arbete åt gotlänningar på Gotland. Lika energipriser. Vägpriser över vattnet även för passagerarna. Samt Gotland till inre stödområdet. Vi gör det, sade herr Antonsson, därför att det är rättvise och solidaritetskrav som helt går i linje med centerns strävan att skapa balans mellan olika regioner. I ett tidningsreferat den 6 september 1976 kan man läsa att de nuvarande statsråden Mogård och Burenstam Linder besökt Gotland och där bl.a. uttalat att elförsörjningen med det snaraste måste ske till samma priser som dem som gäller för landet i övrigt. Regionalpolitiska åtgärder bör vidtas inom ramen för satsningarna i det inre stödområdet, hette det vidare. Men dessa uttalanden gjordes före den 19 september. Sedan man kommit i regeringsställning är man kanske inte lika positivt inställd till Gotland. ”De regionalpolitiska problemen på Gotland har inte sådan styrka — jämfört med de kommuner som nu tillhör inre stödområdet — att ställning redan nu måste tas till om Gotland skall inlemmas i det inre stödområdet.” Jag hoppas att herr Åslings svar bara är hans personliga uppfattning och inte ett uttryck för hela regeringens inställning. Jag instämmer i herr Schötts konstaterande när han tackade för svaret. Han sade följande: ”Att man skulle behöva dröja till 1978 eller ännu längre innan riksdagen kan ta ställning till den här frågan finner jag djupt beklagligt.” Herr talman! Jag känner oro inför framtiden med tanke på dem som bor på Gotland. Det måste enligt min bedömning vara i hela landets intresse att i möjligaste mån skapa förutsättningar för en bättre utveckling, så att näringslivet kan förnyas och ge sysselsättning åt Gotlands befolkning på Gotland. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till vår motion nr 858. Herr Gustafsson i Stenkyrka och jag har även en annan motion som behandlas i detta betänkande, nämligen motion nr 1853, som gäller Visby som primärt centrum. Herr Gustafsson kommer väl senare att utveckla motiven för vår motion. Jag vill här bara tacka fru Hörnlund för att hon i sitt anförande berörde motionen. Jag fick en känsla av att hon inte var helt oförstående för våra problem.

Herr talman! När den här debatten om regionalpolitiken och sysselsättningen har pågått i nära nio timmar och det snart hållits hundratalet inlägg av statsråd och riksdagsledamöter, kan ju det mesta synas vara avbetat. Därför skall jag, herr talman, inskränka mig till att ta upp några delproblem. Frågan om den samordnade sysselsättnings och regionalpolitiken rymmer många komponenter. En sådan är gränsdragningen mellan den statliga förvaltningens kompetens ute i länen och de folkvaldas inflytande inom regionen.

i sin tur byggde på länsberedningens förslag. Folkpartiet hävdade då liksom tidigare den principiella inställningen att den regionala samhällsplaneringen skulle ha landstingen som huvudman. Vi efterlyste således ett ”länsdemokratiskt” alternativ till de mer ”länsbyråkratiska” alternativen. Förslag i samma riktning framlades också från de övriga nuvarande regeringspartierna. Detta synsätt kommer till uttryck även i regeringsförklaringen den 8 oktober i år. Där sägs nämligen att en länsdemokratireform skall påbörjas samt att centrala uppgifter, särskilt i vad gäller regionalplanering, överförs från de statliga länsstyrelserna till de folkvalda landstingen. Som framgår av utskottets betänkande har utskottsmajoriteten velat betona vad som sägs i regeringsförklaringen om förstärkning av den kommunala självstyrelsen. Större möjligheter måste sålunda ges till medborgarna att genom ökad insyn och offentlig debatt påverka utvecklingen inom den egna regionen. Detta är speciellt väsentligt med tanke på att samhällsverksamheten på länsplanen under senare år fått allt större omfattning. Huvudparten av de nytillkommande uppgifterna åvilar emellertid statliga organ och då främst länsstyrelserna. Jag kan inte finna att detta är en tillfredsställande ordning. Det är alltså naturligt, enligt mitt sätt att se, att bygga vidare på den tradition av folklig självstyrelse som landstingen representerar. Herr Nilsson i Kalmar var i sitt anförande före middagspausen tveksam till demokratiseringen av länsfunktionerna och ifrågasatte landstingen som organ genom att, som jag uppfattade det, litet föraktfullt tala om att ett federalt system är på väg att växa fram. Herr Nilsson gjorde också anspråk på att företräda betydande grupper i sitt hemlän. Det kunde därför vara intressant att höra om herr Nilsson testat just frågan om att avskaffa t.ex. landstinget i Kalmar län? Med landstingen som dominerande styrelseorgan på den regionala nivån uppnår man också att regionen får en mera enhetlig ledning, att de viktigare planeringsfunktionerna kan samordnas, att de avgörande besluten kommer att fattas av folkvalda lekmän som är direkt ansvariga inför regionens befolkning. Hur den föreslagna förändringen i detalj bör genomföras måste givetvis bli föremål för studium. BI. a. får ett överförande av ett stort antal samordnande uppgifter på länsplan till landstingen inte innebära att statsmakternas nödvändiga samordningsmöjligheter, t.ex. för att åstadkomma större regional utjämning, elimineras. En ytterligare delkomponent i det betänkande som vi nu diskuterar är ortsstrukturen. Den nuvarande planen har gällt sedan 1972. Man kan konstatera att situationen för de små orterna inte har försämrats — tvärtom, det har skett en förbättring för deras del. Man kan också påstå att ortsplanen har medverkat till att utvecklingen av befolkningens sysselsättning hittills under 1970-talet varit relativt balanserad. Ortsplanens framtida roll däremot, menar vi, måste ändå få en utvärdering. Där har utskottet pekat på att en av de viktigaste uppgifterna de kommande åren när det gäller regionalpolitiken är att förbättra den inomregionala balansen. Det problemet har den förra regeringen i sin proposition 211 skakat av sig genom att hävda att en väldifferentierad arbetsmarknad förutsätter tillväxt i de primära centra. Man går i den propositionen mycket hårt ut genom att helt kyligt konstatera att vad man kallar för ”små isolerade arbetsmarknader” även vid en förbättring förblir små och dåligt differentierade och att människor inte kommer att uppleva dem som något alternativ. Därför sker en ytterligare förstärkning av tillväxten just i de primära centra och vissa större regionala centra. Och så går man förbi problemet med den inomregionala balansen, något som utskottsmajoriteten för sin del har betraktat som en av de allra viktigaste uppgifterna. För den skull menar inte utskottsmajoriteten att man skall spela ut fungerande primära centra mot insatser på de sysselsättningssvaga områdena i vårt land. Områden som i regel också är glest befolkade. Utskottet anser att en fortsatt koncentration kan medföra ökade problem att upprätthålla rimlig service, särskilt då i glesbygderna. Levnadsvillkorens successiva försämring för de kvarvarande i de allt mindre orterna och utvecklingen i det inre stödområdet t.ex. under 1970-talet inger onekligen oro. Den iakttagelse man kan göra av de socialdemokratiska ståndpunkterna i den här delen är att den mycket tuffa skrivning som finns i propositionen inte återkommer i den reservation som de socialdemokratiska ledamöterna har fogat vid betänkandet. Där har man i stort sett nöjt sig med att vidhålla uppfattningen att ortsplanen inte bör komma under allmän omprövning. Utskottet har poängterat landstingens allt starkare roll när det gäller insatsernas fördelning inom länen, där behoven inom orterna får ett avgörande utslag. Även om utskottet klart bekänner sig till nödvändigheten av att ha en formell indelning i ortstyper slås det ändå fast att den indelningen inte ensam får vara avgörande för de insatser som görs. En sund flexibilitet måste finnas utifrån de behov som föreligger och de som kommer att uppstå. När det gäller befolkningsramarna finns anledning att notera att ramtänkandet bibehålls. Utskottet gör dock vissa preciseringar inom ramarna i syfte att ge bättre vägledning för bl.a. de regionala organens planering. I den socialdemokratiska reservationen nr 10 polemiserar reservanterna mot den uppfattning som centerpartiet tidigare förfäktade beträffande de fasta befolkningstalen. Men det är närmast en fäktning mot väderkvarnar, eftersom utskottsmajoriteten bygger på just befolkningsramarna som underlag för planeringen. Även reservanterna konstaterar: ”Ramar i form av befolkningstal kan emellertid behöva kompletteras för att ge en tillräcklig vägledning för vissa former av samhällsplanering.” Det är en sådan komplettering som utskottet har gjort. Preciseringen av storstadsområdena skall t.ex. jämföras med de prognoser som har redovisats i bl.a. Stockholms storlandsting. Det är, med andra ord, en anpassning till verkligheten. Precisering inom ramarna är alltså inte lika med ett fixerat befolkningstal. De allmänna sysselsättningssvårigheterna har drabbat vissa branscher speciellt hårt. Det gäller tekoindustrin och det gäller varven. Under perioden 1965-1970 har antalet sysselsatta i Sjuhäradsbygden minskat från nära 90 000 till omkring 87 000. I just Boråsområdet är problemen huvudsakligen två —- dels en ensidig arbetsmarknad, dels en inriktning av näringslivet på tillbakagående näringsgrenar. Tekoindustrins dominans är fortfarande så stor att regionens näringsliv tillhör de mest ensidiga bland landets A-regioner. Andelen årsanställda inom tekoindustrin utgjorde 1973 omkring 63 26 av det totala antalet årsarbetare inom regionens tillverkningsindustri. Ensidigheten i Sjuhäradsbygdens arbetsmarknad är mest accentuerad för kvinnorna. De åtgärder som behövs för att öka differentieringen i regionen måste således utformas så att de tar hänsyn till kvinnornas krav på större valfrihet. Under perioden 1965-1973 minskade tekobranschen med ungefär 700 årsarbetare. Detta motsvarar en minskning med ungefär 1 000 arbetstillfällen per år enbart inom tekoindustrin. Någon motsvarande kompensation för detta bortfall har inte erhållits utan det totala antalet sysselsatta i Sjuhäradsbygden har minskat. Tekoindustrins dominans i det här området innebär att variationer i konjunkturen påverkar hela regionen. Därför måste åtgärder vidtas för att uppnå en mer differentierad och stabil arbetsmarknad i området. Förslag till åtgärder har också redovisats i en utredning inom länsstyrelsen i Älvsborgs län, och den har presenterats här under hösten. Industriverket utgår i rapporten Industriutvecklingen i Sverige från en minskning av antalet anställda vid storvarven med ca 30 ?6 fram till år 1981. Utskottet anser att betydande insatser från samhällets sida är nödvändiga för att sysselsättningen skall kunna hävdas här. Det är någonting som också näringsutskottet i sitt betänkande nr 73 vid förra riksmötet starkt poängterade. Avslutningsvis vill jag erinra om vad utskottet har sagt beträffande inriktningen av industri och näringspolitiken. Man yttrar att det är viktigt att främja investering och ta till vara utvecklingskraften i företagen och att skapa gynnsamma förutsättningar för nyföretagsamhet. Man säger att detta är viktigt inte minst för de mindre företagen, som har en mycket betydelsefull roll att spela när det gäller att upprätthålla sysselsättningen i mindre tättbefolkade områden. I sådana fall kan även jordbrukspolitiken användas mer aktivt för att upprätthålla sysselsättningen. Nr 48 Eftersom jag under flera år har motionerat beträffande möjligheten att Torsdagen den nybilda deltidsjordbruk, tar jag det här utskottsförslaget som ett mycket 16 december 1976 viktigt ställningstagande. Under början av 1970-talet fick vi motionärer avslag på våra yrkanden, medan vi år 1974 så till vida fick våra krav till Samordnad godosedda som riksdagen beslöt att 1970 års fastighetsbildningslag, som = sysselsättnings och inte medger nybildning av deltidsjordbruk, skall omprövas av 1972 års jord — regionalpolitik bruksutredning. Vi väntar med spänning på förslag från utredningen. Jag ser dagens utskottsbetänkande som ett tecken på en förändrad syn bl.a. på småjordbrukets roll, inte bara som en faktor i livsmedelsförsörjningen utan också som en faktor när det gäller att upprätthålla sysselsättningen, någonting som är ett förstarangsproblem i dagens pressade arbetsmarknadssituation. Herr Nilsson i Visby avslutade sitt anförande med att säga att han kände oro för gotlänningarna. Det kan vara berättigat att känna en sådan oro. Men att påstå att den oron skulle bero på att vi har en ny, nu några veckor gammal regering är ändå att förenkla väl mycket. Jag tror att alla goda krafter här måste hjälpas åt. När herr Nilsson i Visby hänvisar till löften som under valrörelsen avgavs av politiker som besökte Gotland, gissar jag att sådana löften också utgick från hans egna partikamrater, löften som rimligtvis borde ha kunnat följas upp i utskottet.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

Herr talman! Av proposition 1975/76:211 framgår att under den senaste tioårsperioden 3,5 miljarder kronor lämnats i lokaliseringsstöd. Erfarenheterna av stödverksamheten har också varit goda. Det är framför allt mindre och medelstora företag som fått lokaliseringsstöd. Genom dessa statliga stödåtgärder har 36 700 arbetstillfällen tillkommit i företagen. Främst är det företag inom stödområdet som erhållit lån och bidrag, men även företag i orter utanför stödområdet har fått hjälp, framför allt när allvarliga sysselsättningssvårigheter hotat. Sålunda har efter riksdagens tidigare uttalanden särskild hänsyn tagits till företag inom den s.k. grå zonen, bl.a. i norra Uppland. I en motion under den allmänna motionstiden föreslog de socialdemokratiska ledamöterna från Uppsala län att de tre nordligaste kommunerna skulle innefattas i det allmänna stödområdet. Anledningen till förslaget var just de uppländska bruksorternas problem, som vi anser är lika stora som problemen för många orter inom stödområdet. De dåliga stålkonjunkturerna har ytterligare understrukit det berättigade i 155 vårt förslag. De statliga insatser som nu senast gjorts för stålindustrin i Österbybruk är självklart värdefulla, men löser inte de långsiktiga problemen. Strukturomvandlingen och koncentrationen inom stålsektorn kan leda till betydande förändringar för de befintliga företagen. Det kan på sikt utarma både den allmänna och den kommersiella service som byggts upp i de norduppländska samhällena, om underlaget för denna service minskar. Därför är det ett stort behov av annan och kompletterande sysselsättning, i synnerhet då sådan som även lämpar sig för den kvinnliga arbetskraften. När än kärnkraftsutbyggnaden i Forsmark upphör, uppstår problem med att bereda annat arbete åt de anställda. Många av dem har bosatt sig med sina familjer i Östhammar och andra närliggande orter och vill fortsätta att verka i denna bygd. Landstinget i Uppsala län anser liksom vi att kommunerna Tierp, Östhammar och Älvkarleby, som nu räknas till den grå zonen, skall ingå i det allmänna stödområdet. Enligt länsstyrelsen i Blekinge län bör regionalpolitiken ges en problemorienterad prägel, och länsstyrelsen i Uppsala län är inne på liknande tankegångar. Visserligen, säger länsstyrelsen i Blekinge län, har ett steg i denna riktning tagits i och med att lokaliseringsstöd kan lämnas utanför det allmänna stödområdet, om avsevärda sysselsättningssvårigheter förutses eller har uppkommit. Likaså kan stöd i princip utgå över hela landet till orter med ensidigt näringsliv. Enligt länsstyrelsens mening är denna utvidgning av kriterierna för regionalpolitiskt stöd inte tillräcklig, eftersom det i allmänhet måste uppstå akuta problem för att stödåtgärder skall anses påkallade. ; Jag vill helt instämma i detta uttalande från Blekinge. På samma sätt resonerar vi i Uppsala län. De statliga brandkårsutryckningarna till företag i ekonomiska och andra svårigheter är både nödvändiga och välkomna, men det behövs även stöd för att åt Norduppland ge ett mera differentierat näringsliv. Den konferens om dagens och morgondagens arbetsmarknad i Norduppland som den fackliga och politiska arbetarrörelsen i Uppsala län under gårdagen ordnade i Österbybruk underströk på ett eftertryckligt sätt detta. De strukturförändringar som under senare år ägt rum inom stålbranschen i Söderfors och Österbybruk har lett till personalminskningar. Detta återspeglas också i den negativa befolkningsutvecklingen och åldersstrukturen, en utveckling som även drabbat andra orter i norra Uppland. Konferensen uttalade sin oro för dagens allvarliga situation, då nu basindustrierna sviktar. Man krävde att ny sysselsättning skapas genom etablering av annan verksamhet och att samhället måste ta det yttersta ansvaret för sysselsättningspolitiken. Den frågan ansågs alltför viktig för att överlämnas till marknadskrafternas fria spel. Nu säger förre departementschefen i propositionen att inga större förändringar i fråga om gränserna för stödområdet bör vidtas, förrän den nuvarande femårsperioden för stödverksamheten har avslutats. Stödformerna skall ses över av sysselsättningsutredningen, och vi motionärer får därför, när nu inte utskottet stöder oss, bida tiden. Vi hoppas att Nr 48 utredningen tar sig en ordentlig funderare och då särskilt sätter sig in Torsdagen den Det skiljer inte mycket mellan utskottsmajoritetens och reservanternas - Samordnad motivering för avslag på vår och andras motioner om utvidgning av stöd — sysselsättnings och området. Skillnaden är så liten att jag tycker att man borde ha kunnat = regionalpolitik skriva ihop sig. Men det har tydligen inte lyckats. Majoriteten ger stöd åt vårt motionsyrkande, när den säger att behovet av insatser på grund av strukturomvandling blir allt vanligare även i andra regioner. Däremot ställer jag mig frågande till påståendet, att orter inom stödområdet som fått stöd inte skulle ha varit i behov av det. Andra talare har varit inne på samma tema tidigare i dag. Reservanterna anser också att insatser i ökad utsträckning bör kunna göras även i andra delar av landet. Alla är alltså överens om att man bör se över formerna för lokaliseringsstödet, men i avvaktan på sysselsättningsutredningen är man inte nu beredd att tillstyrka vår motion. Vi får säkert anledning återkomma när utredningsarbetet är färdigt. Under tiden hoppas jag att regeringen i sina lokaliseringsbeslut beaktar Nordupplands utsatta läge.

Gotland har i många avseenden en unik situation när det gäller arbetsmarknad, utbildningsmöjligheter m.m. genom att avståndet är så pass drygt till fastlandet. Även om vi, ibland med lottens hjälp, under 1970-talet på flera sätt lyckats förbättra Gotlands kommunikationer, bl.a. genom att införa ökade subventioner till frakt i luften och till sjöss, står det fullt klart att vi aldrig kan ersätta Gotland för frånvaron av de goda kontakter med samhällsliv och näringsliv som andra landsdelar har med landet i övrigt. Det har därför känts desto angelägnare att också verka för andra åtgärder i syfte att ge gotlänningarna en trygg framtid. Att Gotland har inlemmats i det allmänna stödområdet är ett steg i rätt riktning men ingalunda tillräckligt långt. Den höga arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar, bristen på utbildningsvägar och det svaga nyföretagandet är några tecken, allvarliga sådana även jämfört med andra problemfyllda landsdelar, och de kräver speciella åtgärder. Eftersom de problem som Gotland har också belyses av de båda gotlandsriksdagsmännen i debatten behöver jag inte närmare gå in på exemplifieringar. Det som jag däremot varmt vill förorda är att regeringen redan innan utredningskvarnarna har malt färdigt beslutar om insatser i syfte att skapa ett vettigt ekonomiskt klimat på Gotland inför 1980-talet. Jag vill understryka att det då inte bara får vara fråga om en konstgjord 157 andning i stil med några tiotal från Stockholm utflyttade arbetsplatser inom den offentliga sektorn. För att Gotlands kommun skall få en egen ekonomisk trygghet och gotlänningarna inte skall tvingas från sin ö till arbetsmarknaden på fastlandet måste vi skapa ett näringspolitiskt klimat som stimulerar en utbyggnad av det enskilda näringslivet, framför allt den mindre och medelstora företagsamheten. Det klimatet är vi långt ifrån i dag. I somras kunde vi läsa att bara ert nylokaliserat företag kommit till Gotland mellan 1 juli 1943 och januari 1976. Det vittnar om att gotlänningarna aldrig kan lösa sina problem själva utan det måste till satsningar av staten utöver det vi redan gör i dag. Det skall naturligtvis sägas att allt tyder på att förutsättningarna för ett gynnsammare näringspolitiskt klimat har ökat efter regimskiftet och att detta rimligtvis också bör betyda fördelar för Gotland. Men därutöver är det min och min medmotionärs övertygelse att det krävs åtgärder som är att jämföra med dem som följer av att vara med i det inre stödområdet. Naturligtvis är det också angeläget att få exempelvis Visby klassificerat som ett primärt centrum, som ju herr Gustafsson i Stenkyrka och herr Nilsson i Visby föreslagit.

För att markera detta yrkar jag bifall till motionerna nr 1842 och 853.

Herr talman! Tillsammans med några partikamrater från Jönköpings län har jag i motionen 819 aktualiserat frågan om möjligheten att förmå LRF:s centrala kansli att lokalisera sig till Jönköping. Självklart avgör LRF själv var någonstans man vill vara lokaliserad. Trots detta menar vi motionärer att det är lämpligt att regeringen tar initiativ för att med LRF diskutera fördelarna med en omlokalisering. Såsom vi uppfattar det talar en rad skäl för en sådan omlokalisering. Såväl lantbruksstyrelsen som skogsstyrelsen är genom riksdagsbeslut 1971 lokaliserade till Jönköping sedan 1975. Under nästa år kommer statens jordbruksnämnd att lokaliseras till samma kommun. Företrädare för jordbrukets organisationer har dessutom uttalat att man övervägt att flytta huvudorganisationernas kanslier från Stockholm. Detta har dock skett under en förutsättning, nämligen att ”centrala statliga organ som har stor betydelse för lantbruket också flyttats ut”. Dessutom har man i de sammanhangen uttalat att Jönköping i så fall skulle vara en lämplig lokaliseringsort. Nu har utlokaliseringarna av de statliga myndigheterna skett. Skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen är utflyttade till Jönköping, och statens jordbruksnämnd kommer dit nästa år. Ännu har emellertid inget hänt i frågan om utflyttning av jordbrukets intresseorganisationer. Man har tidigare talat om behovet av geografisk närhet mellan främst jordbruksnämnden och jordbrukets intresseorganisationer, och det har också starkt understrukits i en borgerlig riksdagsmotion från 1973, när beslutet om omlokaliseringen fattades av riksdagen. Trots att det nu har gått i det närmaste fyra år sedan riksdagen fattade sitt senaste omlokaliseringsbeslut har inget hänt. Ännu har, såvitt jag vet, inte någon seriös prövning skett av frågan inom LRF. Det är möjligt att man har glömt bort hela frågan. I så fall kunde det finnas skäl att åter aktualisera frågan, kanske i anslutning till den nu väckta motionen. LRF har ju själv hävdat att ambitionsnivån borde sättas högre vad gäller den statliga omlokaliseringen, och därför borde det vara ganska naturligt att man själv är beredd att pröva frågan om omlokalisering. I ledningen för LRF sitter en rad aktiva och ledande centerpartister, som alla talar om decentraliseringens välsignelser. Här har man nu en möjlighet att inom sin egen föreningsrörelse fatta ett konkret beslut i den frågan. Den möjligheten borde man rimligen också utnyttja. Enligt centern finns det en rad fördelar med en sådan decentralisering. Riksdagen kunde när den samlades i höstas också konstatera att man i regeringsdeklarationen talar om den nya regeringens strävan till ett decentraliserat samhälle. Därför är jag förvånad när man i utskottsbetänkandet talar om möjligheten att erhålla lokaliseringsstöd för flyttning av administrativ verksamhet. Jag har litet svårt att förstå att man skall ha betalt för att flytta från Stockholm, när man själv i andra politiska sammanhang talar om de stora fördelarna med en decentralisering — såvida det inte är så att fördelarna ligger just i möjligheten att få betalt av staten för att flytta från Stockholm. Herr talman! Jag vill inte i detta sammanhang ställa något yrkande men hoppas att LRF trots avslaget på motionen självt tar initiativ till en omlokalisering. Dessutom finns det alla möjligheter att återkomma med frågan vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Om de allmänna målen för regionalpolitiken, utformade t.ex. så att den skall möjliggöra tillgång till arbete, service och god miljö för alla människor var de än bor här i landet, torde knappast råda några meningsmotsättningar. Problemet i dag och vid alla de tillfällen vi diskuterat dessa frågor i kammaren har ju varit att hitta de rätta medlen för att komma så nära de uppställda målen som det praktiskt går. Ett av medlen har varit indelningen av landet i skilda områden där olika grader av stödåtgärder har insatts, och vi har i planen för utveckling av den regionala strukturen också fem olika typer av orter för inriktning av service m.m. Denna indelning t.ex. beträffande utformningen av olika typer av stödområden och beträffande ortsstrukturen slår inte alltid rätt. Jag har för Västernorrlands läns del tagit upp vissa av dessa frågor i motion 380 till 1975/76 års riksmöte. För ett län som Västernorrland betyder regionalpolitikens utformning mycket. En hel del positivt har hänt för Västernorrland under de år vi haft en mer aktiv regionalpolitik. Den tidigare varje år pågående befolkningsminskningen har stoppats upp. Vi har fått en mindre ökning i stället för minskningen under de senare åren. Länsplaneringen visar att sysselsättningen möjligen skall kunna vara oförändrad fram till 1980, och därmed bryter man en tidigare vikande trend. Men utvecklingen har inte varit entydig i hela länet. Den har varit bäst i kustregionerna, medan som i så många andra län inlandskommunerna har fått det svårare och svårare, och många tecken tyder på att de kan komma att få än svårare att hävda sig. Ålderssammansättningen i Västernorrland är ogynnsam i förhållande till landet i övrigt, och speciellt gäller det inlandskommunerna. Projektet Inland Y som utskottet nämner i anslutning till min och andra motioner, bör kunna ge större möjligheter för dessa kommuner. Det gäller då framför allt Ånge och Sollefteå. De regionalpolitiska insatserna har ju hittills varit beroende av olika indelningar när det gäller stödåtgärder och planering av servicefunktioner. Jag har i min motion påpekat att dessa indelningar inte alltid träffat rätt. Starka skäl talar sålunda för att Örnsköldsviks kommun klassficeras som ett primärt centrum. De inre delarna av Örnsköldsviks kommun — som ju är en verklig storkommun — har precis samma näringspolitiska problem som de i formell mening egentliga inlandskommunerna i länet har. Men de ingår inte i det inre stödområdet därför att de i formell mening ligger i en kustkommun. Andra regler för gränsdragningen mellan det allmänna och det inre stödområdet är därför motiverade. Utskottet förutsätter nu att frågan om stödåtgärder prövas av sysselsättningsutredningen, som t.ex. skall redovisa förutsättningarna för ett system som bl.a. bygger på andra kriterier än geografiska avgränsningar. När det gäller ortsplaneringen kommer länsdemokratin in i bilden, och där konstaterar arbetsmarknadsutskottet att den regionala spridningen av servicen bäst bedöms på länsnivå. Det kan jag, herr talman, instämma i så mycket mer som utskottet påpekar vad vi från moderat håll tidigare hävdat: Den formella indelningen i olika ortsgrupper får inte vara ensamt avgörande för beslut om insatser. Herr talman!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

Nr 48 Herr talman! Jag har i samband med remissarbetet för Länsplanering 1974 haft anledning att inom den fackliga rörelsen diskutera de principiella riktlinjerna när det gäller sysselsättnings och regionalpolitiken. Det skulle ha varit intressant att anföra några synpunkter just på den delen av be — Samordnad tänkandet. Men eftersom utskottet nu har behandlat två motioner som jag = sysselsättnings och och några partivänner från mitt hemlän väckte under den allmänna mot = regionalpolitik ionstiden har jag valt att anföra en del synpunkter på motionerna. Innan jag gör det vill jag emellertid gärna yrka bifall till utskottets hemställan med undantag för de punkter som mina partivänner i utskottet har reserverat sig mot. Västregionen hör till de regioner i vårt land där med säkerhet särskilda åtgärder är nödvändiga för att man skall kunna klara sysselsättnings och utkomstmöjligheterna för regionens invånare. Kammarens ledamöter måste också vara medvetna om att i dag kännetecknas denna del av landet av stagnation och tillbakagång. Stora kortsiktiga och långsiktiga problem präglar också olika delar av näringslivet och arbetsmarknaden i västregionen. Enbart den framtida strukturomvandlingen inom basnäringarna beräknas skapa sysselsättningsproblem i Skaraborgs län. I bygder som har stort inslag av textil och beklädnadsindustri har också den allmänna oron inför framtiden tilltagit. Detta gäller alldeles särskilt Boråsregionen. I Göteborgsregionen finns i dagens läge många tusentals arbetstagare inom varvsindustrin — men även inom andra branscher — som är mycket beroende av sina arbeten och oroade för sina försörjningsmöjligheter. I Bohuslän åstadkommer bestående problem för fisket och konservindustrin väldiga svårigheter för många människor. Vi har i motionen 1836 även framhållit att den stora omvandling som många betydelsefulla näringsgrenar genomgått och genomgår skapar betydande sysselsättnings och omställningsproblem för tiotusentals arbetstagare i västregionen. Till detta kommer att det under de senaste månaderna har blivit en väsentlig försämring för västregionens näringsliv och arbetsmarknad. Denna utveckling har i sin tur medverkat till uppvaktningar hos centrala myndigheter från olika delar av regionen. I första hand har det varit företrädare för länsstyrelser, kommuner och företag som framfört krav på centrala ingripanden för att rädda sysselsättningen i utsatta kommuner. Läget kan bl.a. avläsas i AMS varselsiffror under tidsperioden januarisnovember i år. I Skaraborgs län har det varit 46 varsel för 871 personer. Motsvarande siffror under fjolåret var 13 varsel för 484 personer. När det gäller Älvsborgs län har det varit 115 varsel för 2498 personer. Siffrorna för fjolåret var 67 varsel för 1455 personer. I Göteborgs och Bohus län är siffrorna i år 107 varsel för 3 076 personer, och motsvarande siffror för fjolåret var 86 varsel för 2585 personer. Siffrorna är onekligen dystra. Speciellt oroande blir de med tanke på de varsel om nedläggningar och friställningar som tillkommit under innevarande månad. För många tycks den nya borgerliga regeringen stå ganska oberörd inför 161 alla dessa varsel om nedläggningar och nedskärningar av produktionskapaciteten inom olika branscher. Gång på gång deklarerar ansvariga statsråd att det är företagen själva som har ansvaret för sysselsättningen, och enligt deras mening är det först i sista hand som samhället bör komma in. Inom vissa branscher varken kan eller vill företagen gå in för att bereda sysselsättning för de människor som drabbas. Vid flera tillfällen under den senaste tiden har dock organisationer och ansvariga myndigheter i olika sammanhang givit uttryck för sin oro inför den kommande utvecklingen i västregionen. Jag skall här ge några sådana exempel på detta. I ett uttalande har Skövde socialdemokatiska arbetarekommun krävt att åtgärder nu måste sättas in för att trygga sysselsättningen i bygden. I uttalandet påpekas att nedläggningar och inskränkningar av driften medfört 600 åä 700 färre jobb i området. Man framhåller vidare osäkerheten för jobben i Ranstad men även på den militära sidan. Arbetsmarknadsläget är enligt arbetarekommunen nu så svårt att alla goda krafter måste samverka för att få fram flera arbetstillfällen. Vid sidan av de aktuella sysselsättningsproblemen inom Göteborgsregionen har nu länsarbetsnämnden i Göteborg framhållit att arbetsmarknadsläget i Stenungsund blivit speciellt svårt för kvinnorna och ungdomen. Över 400 personer söker i dag arbete i kommunen.

Till detta kommer att Volvo under den senaste tiden meddelat de fackliga organisationerna att man planerar att kraftigt skära ned sin produktion av personbilar, motsvarande 15-20 dagars produktion. Inom västregionen blir det personalen vid Torslandaverken, Volvo-Skövdeverken samt Volvoverken i Floby som kommer att drabbas av den planerade produktionsminskningen. Men låt oss samtidigt komma ihåg att det, utöver de Volvoanställda, finns en stor grupp underleverantörer och deras anställda i många kommuner i västregionen, inte minst i Skaraborgs län, vilka indirekt kommer att påverkas av de ändrade produktionsförhållandena vid Volvo. Det är givetvis mot denna bakgrund som jag och mina medmotionärer är mycket oroade över närings och sysselsättningssituationen i västregionen. Enligt vår mening finns det mycket starka skäl som talar för att riksdagen borde uppdra åt regeringen att företa en utredning, med uppgift att upprätta förslag till ett utvecklingsprogram för hela västregionen. Målsättningen bör vara att genom olika regionalpolitiska insatser väsentligt öka regionens möjligheter att skapa flera sysselsättningstillfällen inom näringslivet och inom statlig offentlig verksamhet. Som framgår av utskottsbetänkandet har utskottet uttalat att betydande insatser från samhällets sida är nödvändiga för att sysselsättningen skall kunna hävdas i det aktuella området. Ett sådant uttalande understryker, som jag ser det, vikten av att statsmakterna sätter in både ekonomiska och personella resurser för att säkra arbete åt alla inom västregionen. Ett bifall till utskottets förslag kan väl också anses vara ett uttryck för en vilja från riksdagens sida när det gäller att lösa närings och sysselsättningsproblemen i regionen. Med tanke på utskottets positiva uttalande skall jag inte yrka bifall till motionen 1836. Men med tanke på att he!a branschers vara eller icke vara står på spel —t.ex. tekoindustrin, som herr Jonsson i Alingsås tidigare talade om, och varvsindustrin med dess underleverantörer — kommer man troligen inte att klara problemen vare sig på det lokala eller regionala planet. Det kommer i fortsättningen att ställas krav på en centralt samordnad planering för att lösa sysselsättningsproblemen i västregionen. Herr talman! I motionen 848 har jag och mina medmotionärer föreslagit att man fortlöpande skall stödja en utbyggnad av förädlingsindustrin inom livsmedelssektorn i Skaraborgs län. I utskottsbetänkandet har utskottet pekat på att två företag inom denna sektor inom den senaste tiden aviserat utbyggnad. Det är klart att vi motionärer har vetskap om denna utbyggnad inom länets näringsliv, inte minst när det gäller livsmedelsindustrin. Vid sidan av utvecklingen inom de producentkooperativa organisationernas förädlingsindustrier har vi kunnat glädja oss åt fortsatta utbyggnader av Gunnar Dafgårds livsmedelsindustri i Källby. Men jag vill erinra om att jordbruksproduktionen i Skaraborgs län motsvarar ca 10 926 av landets totala råvaruproduktion. Motsvarande siffra när det gäller förädling av jordbruksprodukter uppgår dock endast till 3—4 96. Enligt vår uppfattning bör det därför vara möjligt att kraftigt öka länets livsmedelsindustri. En satsning på denna sektor har dessutom fördelen att den kommer att gynna de områden som från regionalpolitisk synpunkt blir alltmer angelägna att stödja. Jag finner det mot denna bakgrund ganska naturligt att vi motionärer än en gång återkommer till riksdagen med motionsförslag i en för Skaraborgs län viktig närings och regionalpolitisk fråga.

Herr talman! I betänkandet om samordnad sysselsättnings-och regionalpolitik behandlas frågor som brukar betecknas som ekonomisk planering, dvs. hur arbete och kapital skall förvaltas för att uppfylla samhällets mål. Anknytningen till den andra formen av planering, den fysiska planeringen, är självfallet stor. Den fysiska planeringen behandlar frågor om hur mark, luft och vatten skall användas. I sammanhanget ligger det närmast till hands att betrakta den fysiska riksplaneringens samband med sysselsättnings och regionalpolitiken, men självfallet följs frågorna åt i länens och kommunernas planering. ekonomiska och fysiska planeringen på övergripande nivå ingen uppmärksamhet. Detta framgår även av proposition 211, där föredragande statsrådet säger, att miljö och markanvändningsfrågorna inte behandlats enhetligt i de olika länen och att detta kan förklaras av skilda regionala förhållanden och av att miljöfrågor inte tidigare har behandlats i länsplaneringen. I proposition 211 framhålls nu att den genomförda länsplaneringen ger viktiga utgångspunkter för den fysiska planeringen på skilda administrativa nivåer. De av statsmakterna fastlagda riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten ger i sin tur förutsättningar för den regionala utvecklingsplaneringen. En rad konkreta planeringsproblem måste lösas med utgångspunkt i både den fysiska och den regionalpolitiska planeringen. Det gäller vid överväganden om t.ex. utbyggnaden av tätorterna eller nyttiggörandet av naturresurser för industriella ändamål. Utskottet instämmer för sin del i vad som uttalas om vikten av att miljöaspekterna i det fortsatta länsplaneringsarbetet beaktas på ett tidigt stadium. Utskottet utgår, i likhet med propositionen, från att bättre möjligheter härför skapas genom en delvis ny uppläggning av länsplaneringsarbetet. Enligt min mening bör i detta sammanhang även regeringsförklaringens formuleringar föras in i bilden. Redan i förklaringens inledning slås fast, att sträng hushållning måste ske med naturtillgångarna. Tekniken måste anpassas till kraven på en god miljö och ett samhälle i ekologisk balans. Förklaringens uttalande innebär att god miljö och ekologisk balans är ett övergripande mål som teknisk verksamhet i vid bemärkelse måste underordnas. Redan i den regionala planeringen måste befolkningsramar och regionalpolitiska åtgärder grundas även på naturresurshänsyn och hänsyn till kraven på en god livsmiljö. Detta synsätt måste självfallet följas upp i den fortsatta länsplaneringen på alla nivåer. Utskottet har även understrukit vikten av att miljöaspekterna i det fortsatta länsplaneringsarbetet beaktas på ett tidigt stadium. Den mark som används för byggnader och tekniska anläggningar undandras i huvudsak biologisk produktion, och den byggda miljön kan exempelvis genom att påverka grundvattenförhållanden och lokalklimat rubba ekologiska system också inom omgivande områden. När man tar ut råvaror ur marken och när man omvandlar den energi som finns i naturen kan de ekologiska systemen på utvinningsplatsen rubbas. De varor som produceras i människans tekniska verksamhetssystem förbrukas och kasseras efter hand. En del av ingående material och energi kan då på nytt användas i den tekniska produktionen. En annan del kan återföras till och nyttiggöras i biologisk produktion, men sällan inom samma geografiska område som råvarorna en gång togs ut ifrån. Också detta ”återförande” innebär därför ingrepp i existerande ekologiska system. Men en stor del återstår och bildar föroreningar i luft, vatten och mark. Föroreningarna kan över en viss koncentration förgifta växter och djur och på annat sätt påverka stora ekologiska system. Ofta är de också skadliga för människans hälsa. Ingrepp i de naturliga ekosystemen är inte nödvändigtvis av ondo. Åkrar — Nr 48 och brukad skog är fungerande ekosystem som fått sina egenskaper genom Torsdagen den ingrepp och vars balans bara kan upprätthållas genom ständig påverkan 16 december1976 av människan. I själva verket är det mesta av vad vi kallar naturområden på detta sätt frukten av mänsklig odling. Men de ingrepp och rubbningar - Samordnad som följt av annan mänsklig verksamhet har ofta förstört resurser och skadat — sysselsättnings och miljövärden. Störningar kan minska produktionsförmågan och därmed få = regionalpolitik direkta ekonomiska följder. Utarmning av växt och djurvärlden förringar markens värde för friluftsliv och som glädjekälla. En försämring av mark-, vatten och luftkvaliteten och en reduktion av artantal och genuppsättning betyder också att ekosystemens motståndskraft mot ytterligare påverkan försvagas och att chanserna blir mindre för kommande generationer av människor att finna erforderliga resurser. Mot denna bakgrund framstår det som viktigt att mänskliga åtgöranden inte bara bedöms med hänsyn till sina direkta syften utan också studeras — så långt våra kunskaper räcker — med avseende på sina följdverkningar för berörda ekosystem och därmed för människans egna livsbetingelser på lång sikt och att slutliga beslut bygger härpå. Det jag här anfört är frågeställningar som måste ges ett ökat utrymme i den regionalpolitiska planeringen liksom i all annan planering och verksamhet. Som exempel på en planeringsutveckling i den riktning som här skisserats kan jag nämna planeringen av Stockholmsregionen. I de läns och regionplanearbeten som bedrevs fram till början av 1970-talet ägnades naturresursoch ekologifrågorna ringa uppmärksamhet. En bred opinion upptäckte detta i samband med att läns och regionalplanerna behandlades i länet. I Stockholms läns landstings riktlinjer för det fortsatta regionplanearbetet, dvs. det regionplanearbete som nu pågår, anges bl.a. följande: ”Det yttersta målet är att människorna skall nå en hög välfärd. —-—-- ett överordnat mål är även att goda betingelser skapas för samhällslivet i dess helhet och att i detta syfte samfällda resurser tillvaratas och nyskapas.

En omfattande naturresursinventering kommer att ge svar på flera frågor av stor betydelse inte minst för den regionalpolitiska planeringen. Även i detta sammanhang finns det anledning att hänvisa till regeringsdeklarationen. De svårigheter som hittills funnits i Stockholm att samordna länsstyrelsens länsplanering och landstingets fysiska planering kommer att 165 försvinna i och med att länsdemokratin införs.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 Min förhoppning är att utskottets skrivning sammantagen med regeringsförklaringens uttalanden skall leda till snabba resultat i strävandena att samordna den övergripande fysiska och ekonomiska planeringen än som hittills varit fallet. Jag är övertygad om att riksdagen åter kommer att få ta ställning till dessa frågor vid den fortsatta länsplaneringen liksom vid den fortsatta fysiska riksplaneringen.

I kommentaren till vår motion framhåller arbetsmarknadsutskottet i betänkandet att man är medveten om att Ljusdals kommun har haft en betydande nedgång i antalet sysselsatta under den senaste tioårsperioden. Utskottet säger sig även vara medvetet om att Gävleborgs län liksom övriga skogslän är i behov av fortsatta regionalpolitiska insatser om det skall vara möjligt att upprätthålla sysselsättningen. Vidare framhåller utskottet att det finns anledning räkna med att konkreta åtgärder kommer att initieras vid uppföljningen av länsprogrammet. Med det anförda anser sig utskottet ha besvarat vår motion. Herr talman! Den här motionen, där vi tar upp dessa angelägna sysselsättnings och regionalpolitiska frågor för Ljusdals vidkommande och som utskottet först nu har behandlat, väcktes under den allmänna motionstiden i januari månad. Sysselsättningsproblemen och frågeställningarna som vi tar upp i motionen är emellertid fortfarande lika brännande och aktuella nu ett år senare. Redan den 11 december 1975 deltog vi motionärer tillsammans med våra partikamrater på Gävleborgsbänken och representanter för Ljusdals kommun i en uppvaktning inför den socialdemokratiska regeringen i frågan. Det var då vi fick det glädjande beskedet att regeringen var beredd att lägga fram ett förslag om att Ljusdals kommun skulle få ett statligt industricentrum. Den socialdemokratiska regeringen presenterade sedan förslaget för riksdagen i en proposition den 18 mars om ytterligare industricentraanläggningar, innefattande bl.a. Ljusdals kommun, som riksdagen sedan fattade beslut om under våren. Vi motionärer hoppas nu och förutsätter att den nya, borgerliga regeringen fullföljer dessa planer genom att snarast vidta sådana åtgärder att detta industricentrum kan komma i gång. I det här sammanhanget vill jag påminna om de storslagna löften som fördes fram från borgerligt håll under valrörelsen om bl.a. 400 000 nya jobb. Mot den bakgrunden borde det inte behöva ta så lång tid att få fram en beläggning på 40-50 96 i detta industricentrum så att verksamheten äntligen kan få starta. Betydelsefulla statliga insatser har genom åren skett i Ljusdal, främst inom regionalpolitikens ram. Lokaliseringsstöd, sysselsättningsstöd och lokaliseringsutbildning har varit de mest verkningsfulla instrumenten. Utan dessa insatser hade situationen med säkerhet tett sig ännu allvarligare än vad den är i dag. Stödet har dock i huvudsak gått till redan befintliga företag. Värdet av dessa insatser skall på intet sätt förringas, men dessa företag har inte haft den spontana växtkraft som behövs för att motverka den snabba befolknings och sysselsättningsminskningen. Enbart under de senaste sex åren fram till 1975 har cirka 1 700 personer beviljats starthjälp för utflyttning från Ljusdals kommun. Enligt Länsplanering 74 behövs nu åtgärder så att drygt 2000 nya arbetstillfällen tillskapas fram till 1980. Detta är ganska höga siffror om man betänker att kommunen totalt endast har 22000 innevånare. På arbetsförmedlingen i Ljusdal har man under detta år haft cirka 1 000 registrerade arbetssökande per månad. Under november månad var det 954 arbetssökande vid arbetsförmedlingen i Ljusdal, därav 498 män och 456 kvinnor. Hur stor den dolda arbetslösheten i verkligheten är inom kommunen och hur många som skulle anmäla sig som arbetssökande om det funnits arbetstillfällen är svårt att uppskatta. När det gäller regionalpolitiska satsningar på Ljusdal har vi motionärer betonat att få, om ens några, kommuner inom det inre stödområdet har ur företagsekonomisk synvinkel ett så bra geografiskt och strategiskt läge som Ljusdal. Där finns god tillgång på arbetskraft, en väl utbyggd service med bl.a. gymnasieskola och AMU-center. Till kusten och Hudiksvall är det bara sex mil. Järnvägsförbindelserna med Ljusdal är goda. Vägnätet som ansluter till Ljusdal är av hög kvalitet. God tillgång på mark för industrietablering finns också inom kommunen. Därtill kan anföras att Ljusdal erbjuder god boendemiljö och utomordentliga möjligheter till rekreation och friluftsliv, vilket borde vara några av de faktorer som talar till kommunens fördel. Herr talman! Personligen delar jag Ljusdals FCO:s synpunkter i förslaget till Länsplanering 74, där FCO framhöll att kommunen som underlag har behov av en något större basindustri för att klara sysselsättningen på sikt. I det sammanhanget är det helt nödvändigt med en styrning från statens sida om man skall klara en sådan uppgift. Utvecklingen i en kommun som Ljusdal borde enligt mitt förmenande kunna ses som ett exempel på att den regionala utvecklingen inom vissa områden inte enbart kan ske med förlitande på marknadskrafterna. Inte enbart stödjande utan också styrande statliga åtgärder måste till för att vända utvecklingen. De regionala sysselsättningsfrågorna och strukturproblemen inom olika områden i vårt land kan vi aldrig lösa tillfredsställande för människorna, för de anställda i hotade branscher och för samhället genom att enbart lita till företagens ansvar och de fria marknadskrafterna. Uttalanden under den senaste tiden från den nya borgerliga regeringen som gått i den riktningen tycker jag inger oro för framtiden. Vi motionärer lovar fortsättningsvis att noga följa den borgerliga regeringens åtgärder för att klara sysselsättningsfrågorna när det gäller Ljusdal och Gävleborgs län.

Herr talman! Arbete åt alla måste vara en självklar målsättning, innebärande att varje människa skall ha rätt att efter förmåga delta i arbetslivet. Det är också självklart för socialdemokratin. Arbetet har ett egenvärde och är en av våra grundläggande rättigheter. Denna målsättning ställer och kommer även i framtiden att ställa stora krav på samhället. Insatser krävs i form av såväl regionalpolitiska som sysselsättningspolitiska åtgärder. Krafttag måste till för att skapa fler arbetstillfällen inom det inre stödområdet och andra områden där sysselsättningsnivån är låg och arbetsmarknaden ensidig. Får den nuvarande utvecklingen fortsätta inom en rad branscher — t.ex. järn och stålindustrin och tekoindustrin — med många permitteringar som en följd av strukturproblem, så kommer stora delar av landet, inte minst Kopparbergs län, att vara i mycket stort behov av statliga stödåtgärder. De sistnämnda problemen har varit föremål för debatt i annat sammanhang nyligen — senast i förra veckan vad gäller sysselsättningen inom järn och stålindustrin — varför jag går förbi dem med konstaterandet att det behövs andra insatser än utredningar och löften om eventuella åtgärder. Under den socialdemokratiska regeringens tid gjordes allvarliga försök att skapa bättre regional balans. Detta lyckades också så bra att tillbakagången i skogslänen i huvudsak hejdades och både sysselsättnings och befolkningsmässigt vändes till en ökning. Skall denna utveckling kunna fortsätta och ge positivt resultat över hela länen, krävs emellertid ytterligare kraftiga insatser med statliga stödåtgärder av skilda slag, så att fler arbetstillfällen kan skapas. Men även om fler arbetstillfällen skapas fordras insatser för att undanröja hinder som står i vägen för dem som vill förvärvsarbeta. Problemen kan bestå av svårigheter att få barnpassning eller av dåliga kommunikationer, något som inte alltför sällan drabbar kvinnor som vill ut på arbetsmarknaden. Många andra omständigheter kan också vara till hinder för människor som vill gå ut i arbetslivet. En åtgärd som jag anser är nödvändig, om föreslagna insatser skall ge resultat, är en förstärkning av arbetsförmedlingarna. Visst kan jag ansluta mig till propositionens synpunkter att särskilda åtgärder kan be hövas. för t.ex. ungdomar och kvinnor samt äldre och handikappade, Nr 48 men råkar dessa till råga på allt vara bosatta på en mindre ort kräver Torsdagen den deras problem ofta större insatser från arbetsförmedlingens sida. Av den 16 december 1976 anledningen anser jag att det krav som vi fört fram i motionen 1976/77:9 är berättigat och måste beaktas när framtida tjänster fördelas av AMS.

Det behövs ett rejält kontor i varje kommuncentrum och därtill kontaktorgan i de nu föreslagna kommundelscentra. I propositionen diskuteras etableringskontroll, vilket i och för sig kan vara väsentligt. I motionen 1976/77:9 har vi aktualiserat frågan om nedläggningskontroll. Utskottet hänvisar till den nya medbestämmandelagen och menar att de anställda fr.o.m. nästa år får ett direkt inflytande i nedläggningssituationer. Jag kan dela uppfattningen, men anser ändock att det skulle behövas ett direkt samhällsinflytande, inte minst för att undvika kapitalförstöring när industrier läggs ned och för att skapa kontroll över vart kapitalet tar vägen då industrier och företag säljs.

När strukturförändringar skall ske i det större företaget, är det filialen som först drabbas, och antalet arbetstillfällen på den lilla orten minskar. Vi har också i motionen tagit upp frågan om kreditgarantier för kommunala exploateringsbolag som sysslar med fritidsbebyggelse. Utskottet konstaterar att kommunala markexploateringsbolag är rätt vanliga och att det finns möjligheter till statliga lån för markförvärv. Det är vi motionärer medvetna om, men vi skulle vilja gå ett steg längre. För att skapa sysselsättning i glesbygdskommunerna där fritidsbebyggelsen ökar kraftigt, borde kommunerna på allt sätt stimuleras till att bygga fritidsbyar, som kan utnyttjas året om och på så sätt skapa sysselsättning åt den bofasta befolkningen. Eller också skulle kommunerna kunna skapa industriföretag som tillverkar och säljer fritidshus, lika väl som det sker genom företag i helt andra delar av landet. Kommunala markexploateringsbolag, som skulle kunna klara fritidsbebyggelsen i kommunen, borde stimuleras fram. En viktig fråga för befolkningen i glesbygder är serviceförsörjningen. Genom de i propositionen föreslagna kommundelscentra skapas stödjepunkter i ett flertal kommuner. Min förhoppning är att dessa orter också erhåller samhälleligt stöd, så att en viss minimiservice kan upp 169 170 rätthållas, både i vad gäller kommunikationer och tillgång på kommersiell service för hushållen. Avstånden för människorna till nödvändig service får inte bli alltför stora. Jag hoppas att ytterligare en ort i Kopparbergs län snarast får status av kommundelscentrum, nämligen Fredriksberg. Fredriksberg behöver statligt stöd i skilda former för att kunna överleva. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande men har velat göra detta inlägg för att ytterligare understryka de synpunkter som vi framfört i motion 1976/77:9. Min förhoppning är att våra synpunkter efter hand beaktas i skilda sammanhang.

Herr talman! Gotlands talan har tidigare i dag förts på ett kraftfullt sätt av herr Nilsson i Visby och herr Danell. Men även jag vill framföra några synpunkter med anledning av motionen 858, där herr Nilsson i Visby och jag hemställer att riksdagen uttalar att Gotland då det gäller regionalpolitiska åtgärder skall tillföras inre stödområdet. Om man gör en genomgång av sådana grundläggande faktorer som befolkningsutveckling, befolkningens ålderssammansättning, näringslivets utveckling och struktur, arbetsmarknadsläge, inkomstunderlag etc. visar det sig att Gotland i de flesta avseenden är i samma besvärliga situation som de områden av vårt land som f. n. tillhör inre stödområdet. Det skulle därför vara motiverat att utan fördröjande ytterligare utredningar besluta i denna fråga. Ett sådant beslut skulle innebära en betydande och behövlig stimulans för det gotländska näringslivet och för Gotlands arbetsmarknad. Det behöver kanske inte tilläggas att åtgärden kan genomföras utan några besvärliga gränsdragningsproblem. I motionen 1853 hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag att Visby, då det gäller den regionalpolitiska utvecklingsplaneringen, klassificeras som primärt centrum. Länsstyrelsen har i länsplanen starkt hävdat detta önskemål. Motiveringarna är framförda i trycket och behöver inte upprepas här. Utskottet avstyrker motionen, liksom motionen 858, här med hänvisning till kommande utvärdering av ortsklassificeringssystemet. Utskottet är tydligen mycket intresserat av att utreda och utvärdera saker och ting. Att utreda kan nog vara bra, men problemet är att tiden rinner i väg och att nödvändiga åtgärder kommer sent. Jag uttalar förhoppningen att den kommande utvärderingen skall åstadkomma rättelse i Visbys klassificering i enlighet med motionens syfte. Herr talman! Jag ställer här inget yrkande.

vecklingen har varit mest negativ i Ånge, Kramfors och Sollefteå samt — Nr 48 i de inre delarna av Örnsköldsviks kommun. Torsdagen den Vi föreslår därför i vår motion att Ånge blir ett industricentrum. I 16 december 1976 den frågan har riksdagen redan tagit ställning, och Ånge har getts prioritet. Detta är bra, men det räcker inte. Det krävs kraftfulla åtgärder för — Samordnad att klara sysselsättningen i våra sju kommuner i Västernorrlands län. sysselsättnings och I länsprogrammet beräknas undersysselsättningen för kommunerna en = regionalpolitik ligt följande: för Sundsvalls kommun omkring 750 personer för Timrå kommun omkring 600 personer för Ånge kommun omkring 770 personer för Härnösands kommun omkring 120 personer för Kramfors kommun omkring 670 personer för Sollefteå kommun omkring 600 personer för Örnsköldsviks kommun omkring 2000 personer. Totalt för hela länet 5 510 personer. Ett första steg i vår målsättning att klara sysselsättningen är genomförandet av projektet Inland Y för inlandets speciella problem. För att genomföra detta projekt hemställer vi i vår motion att erforderliga statliga medel ställs till Inland Y:s förfogande. Visserligen avstyrker utskottet vår motion, men samtidigt utgår utskottet ifrån att projektgruppen till regeringen inkommer med begäran om medel efter hand som olika projekt blir aktuella och ifrån att sådana framställningar kommer att prövas i positiv anda. Ja, herr talman, detta tolkar vi motionärer som ett principiellt godkännande av motionens syfte. Jag har därför inget annat yrkande på denna punkt än utskottet.

Herr talman! Någon har tidigare i debatten erinrat om att vi för på dagen fyra år sedan fastställde det regionalpolitiska handlingsprogrammet, för första gången med uttalade målsättningar i fråga om befolkningstal och alla åtgärder som skulle vidtas. Jag hade då som inrikesminister nöjet att få arbeta med dessa frågor, och jag lade fram den proposition som låg till grund för beslutet. Tillsammans med den fysiska riksplan som då presenterades utgjorde den ett av de mest omfångsrika material som riksdagen någon gång har fått att ta ställning till. Diskussionen här pågick i två dagar, och 109 talare hade sagt sin mening när vi vid halv 12-tiden på natten gick till beslut i denna fråga. Det var kanske inte underligt att så många var intresserade. Detta är ju en väldigt viktig fråga som gäller huf vi skall kunna skapa större jämlikhet i fråga om sysselsättning, service och miljö för människorna i det här landet. å Jag vill i dag med glädje konstatera att vi har kommit ett stycke på 171 väg i strävandena mot de mål som vi då ställde upp framför oss. Men mycket återstår, och vi får sannerligen inte förtröttas i vår strävan att skapa jämnare, mera likvärdiga villkor för människorna. Välfärden i vårt samhälle måste fördelas mer rättvist. Den proposition som min efterträdare Ingemund Bengtsson nu har lagt fram för riksdagen tycker jag på ett utmärkt sätt anvisar möjligheterna att gå vidare i den riktningen. När jag nu har begärt ordet är det egentligen inte för att säga detta, utan jag har tagit till orda som skånsk riksdagsman. De ändringar som utskottsmajoriteten har gjort innebär att en del av länen får en väldigt orättvis behandling i detta sammanhang. Det gäller särskilt Malmöhus län, som såsom storstadslän kommer att få en minst sagt underlig planeringssituation. Vissa anmärkningar i det avseendet har redan framförts i debatten, men det har kanske inte skett så kraftfullt att mina borgerliga kolleger på Skånebänken egentligen har klart för sig vad det är för tokigheter som de kommer att stödja när vi ganska snart går till omröstning. Skåne har ju varit en väldigt expansiv landsända, men det gäller inte i dag. Under tioårsperioden 1965-1975 ökade befolkningen i de två Skånelänen från 929 000 till 1012 000 — en ökning med över 80 000 människor. Som jämförelse kan jag nämna att de fem Norrlandslän som vi brukar tala om under den tiden hade en befolkning på 1 195 000. Det hade de 1965, och talet var oförändrat 1975. De här fem länen hade stått stilla under den tid som vi hade en våldsam expansion i de södra delarna av landet. Det ger en illustration till de problem som vi har att brottas med. Hade det inte skett en förändring under just de senaste åren hade Norrlandslänen fått en betydande nedgång i sina befolkningstal. Nu föreslår utskottsmajoriteten därför en planering för Norrlandslänen som innebär att det under den närmaste tioårsperioden fram till 1985 skall skapas 75 000 nya arbetstillfällen inom dessa fem län. Jag ställer mig gärna bakom en sådan strävan, eftersom jag tycker att det är rimligt att vi gör vad som är möjligt. Men samtidigt begär man att Malmöhus län skall ligga kvar vid 740 000 invånare under en tioårsperiod framöver —- ingenting skall hända, befolkningstalet skall ligga absolut stilla. Man önskar med andra ord bibehålla den situation som vi såg framför oss i Norrland och som föranledde oss att vidta åtgärder där. Formellt gäller inte kravet på återhållsamhet Kristianstads län. Men eftersom det sker en gemensam planering i Skånelänen, kommer man även i Kristianstad att få känning av detta. Jag är övertygad om att vi, såsom bl.a. herr Adamsson sade 1974, gärna accepterar en dämpning. Däremot accepterar vi absolut inte ett stillastående. Herr talman! Jag är ledsen över att jag inte har tillfälle att ytterligare motivera det yrkande jag tänker ställa. Men jag vill gärna säga att jag är förvånad över att mina borgerliga kolleger på Skånebänken kan ansluta sig till det program som utskottsmajoriteten nu föreslår. Jag ber att få instämma i bl.a. herr Fagerlunds yrkande att vi i enlighet med vad som föreslås i reservationen skall bibehålla de befolkningstal som angetts i propositionen. Blir det här inte någon rättelse, lovar vi Nr 48

Herr talman! Före detta statsrådet och chefen för inrikesdepartementet, Eric Holmqvist, uttryckte missnöje med de befolkningstal som majoriteten i arbetsmarknadsutskottet nu förordar för beslut här i riksdagen. Jag vill med anledning därav peka på de befolkningstal som han föreslog 1974 nämligen att Stockholms län skulle få öka med ca 200 000 människor, Malmöhus län med upp till 70 000 och Göteborgs och Bohus län med upp till 75 000. Att detta nu inte har inträffat innebär att Norrlandslänen fått möjlighet till uppbromsning av sin stora avfolkning. Om jag förstod Eric Holmqvist rätt anser även han att det var en glädjande företeelse att de prognoser som riksdagens majoritet 1974 antog inte har slagit in. Centern reagerade starkt mot dessa prognoser. De befolkningstal som nu föreslås kan bli aktuella att ändra redan om 1 å 1,5 år, när de slutliga riktlinjerna för regionalpolitiken fr.o.m. den 1 juli 1978 fastläggs. Då kommer en proposition om regionalpolitiska medel. I det sammanhanget kan det finnas anledning att justera dessa siffror. Jag hoppas att Eric Holmqvist har läst också den delen av utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag vet inte om herr Nilsson i Tvärålund hade tillfälle att följa hela mitt anförande — annars hade han nog förstått vad jag åsyftar. Jag ansluter mig till propositionen, däremot inte till det underliga uttalande som utskottsmajoriteten gör bl.a. om Malmöhus län. Där skall vi enligt utskottets förslag stanna vid planering för 740 000 invånare, dvs. ett lägre tal än i dag. Så många människor fanns det nämligen i länet 1975, och förmodligen har det fötts något tusental barn sedan dess. Jag vill inte gå så långt att jag säger att utskottsmajoriteten inte välkomnar dem, men de måste ju beredas plats i planeringen. Jag har väldigt svårt att förstå mina borgerliga kolleger på Skånebänken Nr 48 som har talat så mycket om regionalpolitik men som nu menar att ett Torsdagen den län skall stå absolut stilla, detta bara därför att de har kommit in på 16 december 1976 funderingar om storstadsområden. Visst är jag medveten om, herr Nilsson i Tvärålund, att vi kan äterkomma, - Samordnad och det skall vi nog göra ganska kvickt, om vi inte har framgång i dag. = sysselsättnings och Men om det finns anledning att återkomma, varför då göra ett sådant ut — regionalpolitik talande som att just i Malmöhus län skall vi hålla oss med en planeringsram som inte ens inrymmer den befolkning länet har f. n.? Sådana här saker gör ju att planeringen inte blir trovärdig, Vi måste ta allvarligt på tingen när vi skriver in siffror som vi säger att man skall planera efter. Detta är väldigt viktigt när det gäller att skapa förståelse för regionalpolitiken. Hur skall vi annars kunna räkna med att människorna i olika delar av landet kommer att tycka att detta program är någonting som de kan sluta upp omkring? Vi skall inte ersätta den ena orimligheten med en annan orimlighet, men det är vad utskottsmajoriteten gör i det här sammanhanget. Jag vet inte om jag vågar hoppas att någon av dem som representerar Malmöhus län på den borgerliga kanten verkligen har tänkt igenom den här frågan. Ingen har väl suttit med i utskottet och fått information på det sättet. Då är det hög tid att tänka igenom problemet nu. Jag har redan ställt ett yrkande, och det ber jag att få upprepa. Jag ansluter mig alltså till det yrkande som framförts av herr Fagerlund och andra företrädare för reservanterna,
Herr talman! Jag tror inte att Eric Holmqvist behöver vara orolig för att de nyfödda i Malmö inte får plats att bo där — förutsatt att det finns lämplig tomtmark.

Herr talman! Sveriges hållning och ställningstaganden i internationella frågor av den typ som vi här diskuterar har alltid varit dubbeltydiga. Detta har gällt såväl under den socialdemokratiska regeringen som under den nuvarande borgerliga. Å ena sidan framträder vi i internationella organisationer och i andra sammanhang och förespråkar en progressiv och radikal politik, syftande till alla folks frihet och lika rättigheter. Å andra sidan drar vi oss ängsligt tillbaka så snart det gäller verkliga aktioner som kan påverka vår ställning ekonomiskt och handelspolitiskt. Och så måste det naturligtvis bli. Vi tillhör, och inlemmas alltmer i, det kapitaliskimperialistiska systemet. Vi profiterar tillsammans med andra högutvecklade industriländer i väst på tredje världens råvaror och arbetskraft. Våra stora företag, som är mera multinationella än många andra länders, satsar sitt kapital där det ger störst profit. I dagens värld sker det i stater där en liten överklass genom ett ohämmat förtryck kan exploatera och utsuga underklassen, den stora massan av befolkningen. Men om vår roll i de här sammanhangen talar vi inte så högt. Det vore ändå smakligt om vi någon gång erkände att vi inte är så moraliskt högtstående när våra egna ekonomiska intressen hotas. Och det vore ändå bättre om vi oftare i verkligt handlande stödde förtryckta folk och inte enbart ställde upp med vackra fraser. För ett par dagar sedan debatterade vi bojkottaktioner mot Chile i den här kammaren. I dag gäller det Sydafrika. Problemet är detsamma, och de svar och motiveringar som utskottet har lämnat är också desamma i båda fallen. Sverige följer sin linje med beundransvärd konsekvens! En grundläggande tankegång, som ständigt återkommer, är att Sverige inte ensamt kan göra någon insats av betydelse. Utskottet säger att påtryckningar ”kan bli verkligt effektiva först om FN:s säkerhetsråd tar ställning för världsomspännande sanktionsåtgärder i någon form och att isolerade svenska åtgärder skulle bli verkningslösa”. Hur vet man det? Det är visserligen sant att sanktioner, även sådana med internationell uppslutning, inte har förmått knäcka regimer eller fått dem att på ett avgörande sätt ändra sin politik. FN-bojkotten mot Rhodesia är det senaste exemplet på det. Men att påstå att det skulle vara verkningslöst ens om ett enstaka land som Sverige agerar, det är ett alltför bekvämt argument. Nej, sanningen är att det passar oss bra som medlem av de privilegierade staternas familj att krypa bakom FN och skylla på att säkerhetsrådet inte gått med på sanktioner. Under tiden pågår förtrycket och tar sig alltmer brutala former. Jag behöver inte upprepa alla de exempel på lagar som den vita förtryckarregimen i Sydafrika har stiftat för att så effektivt som möjligt kunna kontrollera och terrorisera den svarta befolkningen. Vad vi vet är att situationen förvärras. Senast i gårdagens DN kunde vi läsa om hur man genom mentalvårdslagar skaffar billig arbetskraft till industrin. Vilken svart medborgare som helst kan bli omhändertagen och klassad som mentalsjuk. Sedan förpassas vederbörande till läger som drivs i privat regi av ett bolag kallat Smith Mitchell Co. Detta bolag bedriver ”sysselsättningsterapi”, dvs. man hyr ut människorna till lokala industrier. Vem som tar hand om nettoförtjänsten säger sig självt. I och för sig är det här ingenting nytt, annat än att man fört in det under täckmanteln mentalvård. Svarta medborgare har i åratal kunnat ar resteras för brott mot passlagarna och sedan dömts till arbetsläger. Det nya och fiffiga ur den vita administrationens synpunkt är att den nu slipper allt besvär med åtal, rättegång och publicitet. Den som är sjuk måste ju tas om hand, inte sant? Vi vet också, och det har ju utskottet nämnt, att alla försök till opposition obarmhärtigt slås ner så som skedde i Soweto för ett par månader sedan. Men vilka slutsatser drar utskottet av den här kunskapen? Jo, att vi genom FN bör försöka åstadkomma påtryckningar på Sydafrika, att vår regering bör söka påverka den internationella opinionen och vidare avråda svenska företag att investera i Sydafrika. Alltsammans vackra fraser utan verkligt innehåll. Tror verkligen utskottet att svenska storföretag tar intryck av någon form av avrådan om det gäller att öka lönsamheten? Tror utskottet att t.ex. USA:s, Storbritanniens eller Frankrikes regeringar skulle gå emot sina stora företags investeringar och vapenaffärer i Sydafrika? Vi vet allesamman att det inte fungerar på det sättet. Men vi har möjligheter att själva ta ställning, vi kan visa att vi menar allvar med våra deklarationer och att vi inte är så hårt uppbundna i de västliga industriländernas krets att vi inte kan vidta konkreta åtgärder när det gäller förtryck av det slag som det här är fråga om. Vi kan genom lagar hindra åtminstone våra egna företag att utnyttja och tjäna på systemet i Sydafrika. Vi kan ekonomiskt stödja de befrielserörelser som trots oerhörda svårigheter arbetar inne i landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 1134.